Herr talman! Enligt vad Bengt Silfverstrand senast sade är man alltså på rätt väg. Det är väl så att biståndet på sikt bör avvecklas, men det skall naturligtvis ske i ordnade former. Det finns 300 milj.kr. på reservationsanslaget att börja med. Tidigare sade Bengt Silfverstrand att vi moderater ringde i stormklockan, när förhållandena för de tvångsarbetande kvinnorna i Bai Bang-projektet uppdagades. Ja, vi moderater är nog mycket för att ringa i stormklockan just när det stormar men inte för att väsnas så mycket i andra sammanhang. Om det nu har blivit bättre är det naturligtvis glädjande. Det kan kanske ha ett visst samband med ringandet i stormklockan.
Herr talman! Vi är faktiskt på rätt väg när det gäller vår utvecklingshjälp i Vietnam. Produktionskapaciteten i Bai Bang förbättras ständigt. Det kommer mer papper ur fabriken, och det kommer fler böcker till skolbarnen. Beträffande kritiken mot skogsprojektet Vinh Phu vill jag säga att det naturligtvis är bra att vi i ett demokratiskt land kan ha en öppen debatt och också vidta åtgärder som en följd av kritiken. Det är glädjande att notera att vi åtminstone är överens på en punkt, Anita Bråkenhielm, att det nu går mot bättre förhållanden i skogsprojektet, att arbetssituationen och lönerna förbättras och att levnadsvillkoren över huvud taget blir mycket bättre.

Herr talman! När man försöker skaffa sig en överblick över utvecklingen i utvecklingsländerna, är det man ser inte särskilt uppmuntrande. FN har proklamerat först ett utvecklingsårtionde och sedan — när det inte hjälpte — ett utvecklingsårtionde till, men det hjälpte knappast heller. Några fattiga länder har tagit steget över och börjat kunna räknas till industriländernas krets. Men det är knappast biståndsinsatser från industriländer som har åstadkommit detta utan det är andra utvecklingsförhållanden. De verkligt fattiga länderna har i stor utsträckning blivit ännu fattigare under de här utvecklingsårtiondenas gång. Olika förhållanden i världshandel, världsekonomi osv. har bidragit till denna utveckling men också det faktum att många givarländer har sett sig föranlåtna, som en följd av en allmän ekonomisk situation, att skära ner sitt bistånd. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén nämnde i sitt tal bl.a. USA:s prutningar på biståndsbudgeten. Vad hon inte särskilt nämnde var att även Sverige hör till de länder som nu skär ner sina biståndsambitioner. I och med det beslut som sannolikt fattas i dag kommer vi att gå ifrån enprocentsmålet, som vi högtidligen har bundit oss vid. Att man med diverse tämligen ljusskygga manipulationer med begreppen försöker dölja detta faktum gör inte saken bättre. Tvärtom blir det ännu mer genant. Vi går ifrån enprocentsmålet, och regeringen vill inte stå för sitt handlande. Majoriteten här i kammaren vill inte stå för detta brott mot de utfästelser som vi har gjort. Det gör som sagt saken ännu värre. Prot. 1985/86:117 De fattiga länderna blir allt fattigare, åtminstone om man ser till hur 16 april 1986 levnadsvillkoren för de enskilda människorna utvecklas. I stora delar av världen är det faktiskt så att överlevnadsbetingelserna hotas. Jordförstörel Internationellt se, ökenutbredning, växande storstadsslum, där försörjningsmöjligheterna utvecklingssarnarbete m.m. praktiskt taget är obefintliga, skapar en allt djupare misär. Själva grunden för människornas försörjning, dvs. möjligheterna att odla mat och producera andra livsnödvändiga varor, hotar att förstöras genom vad som är något av en ekologisk katastrof i framför allt Afrika men också i stora delar av Asien och Latinamerika. Mot denna bakgrund anser vi att det är nödvändigt att koncentrera våra biståndsinsatser så mycket som möjligt till åtgärder för att avvärja de hot mot människornas överlevnadsmöjligheter som vi ser i stora delar av världen. Det är därför som vi bl.a. från centerns sida har lagt tonvikten i våra biståndspolitiska motioner, inte bara i år utan under en lång följd av år, på insatser för de allra fattigaste människorna i de allra fattigaste länderna. Det - är insatser för att möta pågående miljökatastrofer, jordförstörelser och annat, insatser för landsbygdsutveckling. Vi tror inte att vi utnyttjar resurserna på ett riktigt sätt, om vi ger oss in på olika typer av storskaliga och kanske prestigefyllda industriprojekt av det slag som naturligtvis Bai Bang måste räknas till men också Kotmaleprojektet, Mufindiprojektet osv. Vi måste i stället koncentrera våra insatser där behoven av insatser är allra störst, där det handlar om människors överlevnad. Det är ett synsätt som vi menar skall genomsyra allt biståndsarbete och givetvis prägla det bistånd som lämnas inom landramarna. Vi tycker att det är viktigt att vi inte anser oss bundna av åtaganden till en viss länderkrets utan att vi kan göra våra biståndsinsatser där vi ser att behoven av svenska insatser är störst och där vi ser att Sverige, inte bara med hänsyn till våra ekonomiska resurser utan också med hänsyn till våra kunskapsresurser, kan göra de största insatserna. Särskilt viktigt är det att vi har möjligheter att ordentligt prioritera olika miljörelaterade, ekologiskt motiverade projekt. Det är därför vi så envist hävdar att vi bör ha särskilda resurser för detta ändamål — anslaget för miljö, markvård och energi. Det är bland det mest centrala i vårt utvecklingsarbete. Även om projekt som har att göra med dessa områden måste finnas med inom många olika anslagsposter vore det en stor tillgång att ha särskilda resurser just för detta ändamål. Det är märkligt att socialdemokraterna i riksdag och regering till att börja med tog bort det anslag som en gång fanns på det här området och sedan så envist motsatt sig att återinföra det. Det är beklagligt, och det minskar trovärdigheten i allt vackert tal om att man vill prioritera den här typen av insatser. Med vårt synsätt när det gäller biståndet är det naturligt att vi vill ge de enskilda organisationerna en växande roll. De bedriver ofta ett mycket människonära bistånd, baserat på en anpassad teknik, småskalighet och en ingående kännedom om människornas livsvillkor på bynivå. Det är viktigt att ta till vara det kunnandet och den förmåga att göra biståndsinsatserna effektiva som de enskilda organisationerna har. Det är glädjande, herr talman, att utskottet nu, bl.a. med centerns medverkan, föreslagit ökade 7n Avslutningsvis vill jag kommentera ett par enskilda biståndsmottagarländer som är särskilt kontroversiella. Ett av dem har diskuterats rätt mycket redan — det är Vietnam. Vi anser att det är motiverat att successivt avveckla våra biståndsinsatser i Vietnam. Det var självklart för oss att ställa upp på ett kraftfullt svenskt bistånd till Vietnam efter det långt utdragna kriget och efter de oerhörda skador som först Frankrike och sedan USA genom sin krigföring åstadkommit i Vietnam. Vi har gjort stora insatser, även om inriktningen ibland kan anses vara tvivelaktig. Men i synnerhet i en situation när Vietnam självt anser sig ha resurser att hålla stora truppstyrkor i ett grannland finns det anledning att ifrågasätta om det är motiverat att göra nya svenska åtaganden i Vietnam. Rimligen borde landet självt prioritera sin egen utveckling snarare än genomföra maktdemonstrationer i sin omgivning. Risken för att det svenska biståndet skall upplevas som ett stöd för den vietnamesiska ockupationen i Kampuchea är alltför stor. Vi tycker inte att vi på något drastiskt sätt skall avbryta pågående projekt — det vore inte rimligt; det skulle innebära att de insatser vi redan gjort vore bortkastade. Men vi motsätter oss nya åtaganden, och vi ser en successiv avveckling av biståndet till Vietnam som naturlig, om det där inte sker förändringar som gör att det finns anledning att ompröva den inställningen. Ett annat kontroversiellt land just nu är Nicaragua. Från andra partier ställs krav på att det svenska biståndet skall avvecklas. Centern har inte ställt upp på det kravet. Visserligen kan det finnas anledning att se på utvecklingen i Nicaragua med en viss oro. Det har inte blivit den typ av demokratiseringsprocess som vi hoppades på efter Somozaregimens störtande. Men vi anser ändå att omständigheterna i Nicaragua är sådana att ett fortsatt svenskt bistånd är motiverat. Nicaragua är utsatt för en mycket hård politisk press från supermakten USA. Det är fråga om direkta militära och ekonomiska aggressioner, även om de militära aggressionerna sker genom ombud. Att USA inte tvekar att ta till våld i mycket stor skala, om man anser det förenligt med sina intressen, har vi sett genom angreppet på Libyen, vilket inte nog kan fördömas. I den utsatta situation som Nicaragua nu befinner sig i tycker vi det är viktigt att ge fortsatt stöd till landet. Vi menar att ett borttagande av svenskt bistånd i nuvarande läge skulle kunna uppfattas som att Sverige gav vika för den amerikanska politiken mot Nicaragua. Mot den bakgrunden och i förhoppning om att ett lugnare utrikespolitiskt läge så småningom skall gynna en mer demokratisk utveckling i Nicaragua är vi i centern beredda att ge fortsatt bistånd. Jag kan inom parentes nämna att första gången som situationen i Nicaragua diskuterades här i kammaren — det var före Somozaregimens störtande — skedde det på initiativ av centerriksdagsmannen Gunnel Jonäng, som i en interpellation tog upp den dåvarande situationen i Nicaragua. Det finns anledning, herr talman, att se över inriktningen av svenskt bistånd på flera olika områden. Jag har här mycket kortfattat presenterat några grundvärderingar som vi i centern anser mycket viktiga. Det är grunden för att vi stöder kravet på en biståndspolitisk utredning. Det är emellertid också mycket viktigt att Sverige återställer trovärdighe
utvecklingssamarbete Herr talman! På min lott har fallit att tala om katastrofbistånd. Först = ”"”" tillåter jag mig dock den korta repliken till Pär Granstedt m.fl., att SIDA:s styrelse fullföljer de projekt i Vietnam som redan är beslutade men tills vidare inte gör några nya åtaganden. Sture Linnér har med rätta fått många lovord i dagens debatt för sin översyn av Sveriges katastrofbistånd. Budgetpropositionen redovisar avsikten med den översynen, nämligen att studera sambanden mellan katastrofbistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete samt att finna former för hur dessa biståndsformer kan samordnas effektivt. Tlikhet med Rune Ångström och Gunnel Jonäng anser också jag att Sture Linnér har åstadkommit en utomordentligt intressant rapport. Den är faktaspäckad men ändå lättläst och stimulerande. ”Katastrofbistånd för utveckling” har Sture Linnér satt som rubrik på sin rapport. Med den vill han markera en grundtanke, nämligen att akut katastrofbistånd eller överlevnadshjälp, om man så vill, alltid kommer att behövas och bör få behålla sin identitet. Men han påpekar också att mycket av katastrofhjälpen riskerar att få en alltför begränsad verkan, om den inte ses och gesi ett längre perspektiv, dvs. länkas samman med utvecklingssamarbete av traditionell karaktär. Han vill hamra in, som han säger, i det allmänna medvetandet den paroll som Svenska röda korset myntade häromåret: Bättre förebygga än bota. En annan grundtanke i Sture Linnérs rapport är att den allt större skövling av liv och egendom som katastroferna tenderar att vålla vanligen bottnar i missförhållanden i de sociala strukturerna. Det är de fattigaste människorna i de fattigaste länderna som drabbas mest av katastroferna, vare sig de är vållade av naturkrafter eller de är vållade av människor eller av båda i förening. Men här ser Sture Linnér också den stora möjligheten: Om katastrofer ofta går tillbaka på människors kortsiktiga agerande, då bör också människor kunna vända på utvecklingen, förebygga katastrofer och lindra deras verkningar. Sammanfattningsvis säger Sture Linnér i sin rapport att det svenska katastrofbiståndet i stort sett fungerar mycket bra. Det bör dock ökas, säger han — och han tillägger: ”i jämn rytm”. Det bör i större utsträckning än hittills kanaliseras via enskilda organisationer och FN. Det bör närmare länkas samman med det långsiktiga utvecklingsarbetet, för att man skall kunna komma åt de samhälleliga missförhållanden som starkt bidrar till att göra katastrofer så förödande. Man bör mer än hittills beakta vikten av de drabbades egen medverkan, befolkningsutvecklingens betydelse och kvinnans roll. Herr talman! Nu skall den här rapporten remissbehandlas. Vi skall från olika håll ge våra synpunkter och så småningom göra våra överväganden, både i regeringskansliet och här i riksdagen. Det kan inte vara förnuftigt att nu göra ställningstaganden som de som yrkas i reservation 40 av moderata LE samlingspartiet och centerpartiet. Det kan i stället för att förbättra vårt katastrofbistånd leda oss fel. Låt mig ta två exempel.

Reservanterna vill dessutom att riksdagen skall bifalla yrkande 12 i centerpartiets motion U212 om att utveckla en snabb och effektiv katastrofberedskap ”i vilken en svensk produktion av livsmedel och andra basförnödenheter bör kunna utgöra en grund”. När Sture Linnér presenterade sin utredning för oss, noterade jag beträffande livsmedelshjälp följade tre meningar: Livsmedelshjälp är ofta skadlig som katastrofbistånd. Vi riskerar att göra jordbrukarna improduktiva. Vi slår sönder den marknad som finns. Herr talman! Vi behöver satsa på livsmedelshjälp under åren framöver, men vi måste göra det med stor försiktighet. Vi får inte ställa in oss bland de i-länder som snarare vill lösa sina överskottsproblem än klara svältproblemen i u-länderna. Gunnel Jonäng efterlyste tidigare i debatten vad hon kallade ”en genomtänkt stategi”. Jag vill inte påstå att allt som Sture Linnér har fört fram isin rapport är det vi så småningom kommer fram till. Men vi bör åtminstone lugna oss så mycket när det gäller förändringar i vårt katastrofbistånd att vi väntar till dess att rapporten är remissbehandlad. Jag anser därför att reservation 40 bör avslås. Katastrofpostens storlek är enligt regeringsförslaget och utskottsmajoriteten 500 milj.kr. Det är en ökning med ca 107 miljoner — den största enskilda ökningen i budgetförslaget. Eftersom vi vet att andra anslagsposter i budgetförslaget har fått en inriktning mot krisinsatser, har vi för vår del funnit detta anslag väl avvägt. Även reservationerna 38 och 39 bör därför avslås. I sina motioner U240 och US517 yrkar vpk på katastrofbistånd till palestinska flyktingar och till Seychellerna. Här vill jag notera att Sverige stöder flyktingarbetet i Mellanöstern genom UNRWA och Röda korset.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

Prot. 1985/86:117 Herr talman! Först en kommentar till Karl-Erik Svartbergs beskrivning av 16 april 1986 vår inställning till katastrofanslaget. Det Sture Linnér har skrivit kan vi a ä RNE EE Int tionellt stödja på de flesta punkter. Han talar ju om långsiktiga, katastrofförebyg & ernadionell ö Ra ä Sör utvecklingssamarbete gande insatser och mera kortsiktiga åtgärder, inriktade på att ta hand om en re viss katastrof. Vi har ett särskilt anslag som syftar till att klara den långsiktiga delen, nämligen miljö-, markvårdsoch energianslaget, där inte mindre än 150 milj.kr. enligt vår uppfattning skall utgå. Regeringen tycker däremot att även långsiktiga, katastrofförebyggande åtgärder skall föras till katastrofanslaget. Här har vi alltså olika uppfattningar, och det är markerat i de reservationer som är fogade till betänkandet. Sedan skulle jag något vilja kommentera den debatt som årligen återkommer om biståndsanslagen. Vi är fixerade vid att 1 20 av BNI skulle vara vårt biståndsmål. Jag tycker egentligen att FN-målet, som talar om utbetalningar, har kommit betydligt närmare sanningen. Det gäller nämligen de pengar som praktiskt används i biståndsarbetet, alltså utbetalningarna. Där har FN ett krav på att i-länderna skall komma upp till 0,7 70 av BNI. Vi låg under 1985 på 0,8 20. Vi ligger alltså ganska nära den gräns som rekommenderas av FN. Däremot har vi mycket sällan varit uppe i en utbetalning som motsvarar 1 9 av BNI. Om man hela tiden för debatten i de termerna, att vi skall anslå medel som vi sedan inte kan förbruka och det uppstår reservationer, som nu ligger i storleksordningen 6 miljarder, blir debatten närmast meningslös. Det är helt enkelt inte de pengar som aktivt används i biståndet som man talar om. Man skulle t.o.m. kunna göra ett hypotetiskt tankeexperiment, nämligen att vi till de anslag vi föreslår om 0,9 26 av BNI lägger att vi upparbetar alla reservationer under ett år. Då skulle man komma upp till 1,5 26 av BNI i faktiska utbetalningar, vilket är en mycket hög siffra. Erfarenheter visar att utbetalningarna faktiskt har sjunkit under en lång period av den socialdemokratiska regeringstiden och de låg alltså så lågt som 0,8 20 under förra året. Det finns anledning att konstatera att det förekommer mycket hyckleri i debatten om biståndsmålen, när man enbart vill uttrycka biståndets storlek i termen anslag. Jag skulle vilja ta upp en annan sak, nämligen de medel till de fattiga länderna som just gäller insatser för att förebygga svält och hjälpa människor i verklig nöd. Jag anser att den profil vi moderater har på våra anslag i realiteten innebär högre anslag till den här gruppen än vad regeringens förslag gör. Det jag egentligen skulle beröra i det här inlägget gäller de sidor i betänkandet som avser Afghanistan. Vi kan konstatera att detta land under sex års tid har varit utsatt för cyniska övergrepp från Sovjetunionens sida. Det afghanska folkets lidande är och har varit ofattbart stort. I ett nyhetstelegram för ett par dagar sedan rapporterades att tusentals sovjetiska och afghanska soldater, understödda av flyg och helikoptrar, gått till anfall mot gerillaställningar i sydöstra Afghanistan. Det är ändå inte dessa ständigt återkommande nyhetstelegram om striderna inom landet som förtjänar den största uppmärksamheten och det 75 största engagemanget från vår sida. Det är i stället den systematiska, hänsynslösa miljökrigföring som Afghanistan utsätts för som är värd denna uppmärksamhet. Med all rätt kritiserades USA:s handlande under Vietnamkriget. Inte minst åtgärden att med flygbesprutning avlöva korridorer i skogsområden, för att lättare kunna försvara stödpunkter i Sydvietnam, utsattes för hård kritik. En långsiktig skada på en viktig naturresurs kunde inte accepteras. Likaledes kritiserades kraftigt USA:s bombningar av Hanoi vid jultiden 1972. Det var en urskillningslös höghöjdsbombning, som stod i strid med folkrätten. Bengt Silfverstrand berörde detta i sitt inlägg. På samma sätt måste vi i dag fördöma USA:s flygattack mot Libyen under måndagsnatten. Terroristhandlingar från Libyens sida måste bekämpas på annat sätt än genom brott mot FN-stadgan. I Afghanistan utsätts landsbygden, där gerillan har sitt starkaste stöd, sedan åratal tillbaka för urskillningslös höghöjdsbombning, som utraderar bebyggelse. Som exempel kan nämnas att i provinsen Kandahar har sådan bombning insatts mot bevattningssystem, som är en förutsättning för jordbruket i området. Befolkningens försök att reparera anläggningarna omintetgjordes av förnyade bombattacker. Ett land som i århundraden har levt på naturens resurser, men på gränsen till svält, utsätts för en cynisk koncentration av åtgärder avsedda att åstadkomma massvält. Under tiden som världen ägnar sig åt att med stora insatser mildra svältkatastrofen i Afrika pågår en krigföring i Afghanistan inriktad på att åstadkomma svält. Flyktingar har gett klara vittnesbörd om bränning av grödor, ofta när de skall skördas, slakt av husdjur och förstöring av lagrad spannmål och andra födoämnen. Den 13 september 1982 dödades 105 människor i byn Padkhwab-e-Shana i Lugarprovinsen. Under en markoperation mot byn tog befolkningen till flykten och gömde sig i en underjordisk tunnel som ingick i bevattningssystemet. De sovjetiska förbanden satte eld på olja med hjälp av kemiska substanser, som i rapporten beskrivs som ett vitt pulver, för att åstadkomma syreförbrukning i tunnelmynningarna. De överlevande kunde senare ta ut de förbrända kropparna, bl.a. tolv barn. Den franske läkaren Claude Malhuret beskrev i en artikel införd i Foreign Affairs, vinterutgåvan 1984, den sovjetiska politiken i Afghanistan med hjälp av Mao Zedongs lära. Mao har liknat styrkan av en motståndsrörelse vid ”the fish taking to the water”. Sovjetunionen, menar Malhuret, har beslutat ”to empty the fish bowl and capture its contents” — att tömma akvariet och tillfångata innehållet. Jämförelsen är relevant med avseende på Sovjetunionens krigföring i Afghanistan, som syftar inte till att kontrollera landsbygden utan till att förstöra den. Man frestas ta till liknelsen ur Shakespeares Macbeth: All parfym i Arabien skulle inte kunna ta bort blodet från de sovjetiska händerna i Afghanistan. Det finns starka skäl att fästa världens uppmärksamhet på hur den sovjetiska krigföringen i Afghanistan går till. Jag hoppas att vår statsminister utnyttjar tiden i Moskva att understryka vårt fördömande av denna krigföring och gör det på ett sätt som inte kan missförstås. I min motion om Afghanistan föreslår jag att bistånd till landet skall planeras för att kunna sättas in när möjligheterna öppnas. Biståndet bör i första hand ta sikte på att återställa förstörd miljö. En sådan planering är självfallet nödvändig för att vinna tid. Vår hjälp till Vietnam belönades illa när landet ockuperade Kampuchea. Vi moderater vill därför avveckla denna hjälp. Risken för en liknande utveckling i Afghanistan är enligt min mening utesluten. Utskottet skriver i sin behandling av detta krav följande: ”Förslaget om särskilt miljöbistånd till Afghanistan bör enligt utskottets mening beredas på vanligt sätt när realistiska förutsättningar för detta slag av bistånd föreligger. Utskottet finner inte anledning att nu göra något uttalande därutöver i denna fråga.” Om denna skrivning innefattar möjligheten till en sådan planering av bistånd redan nu, är jag nöjd. I annat fall tycker jag det är dags för omtänkande. Trots allt detta måste vi självfallet ge FN:s fredsansträngningar i Afghanistan vårt fulla stöd. Ingenting lär ske förrän vi kan övertyga Sovjetunionen om att med sina drygt 100 000 man lämna landet. Skulle fred uppnås, bör Afghanistan bli ett mottagarland för svenskt bistånd i betydande omfattning.

Herr talman! Folkpartiet har envist arbetat för att en kännbar del av de skattemedel som tas in skall gå till internationellt hjälpoch utvecklingsarbete i de fattiga länderna. För att få ett mått har vi då sagt oss att 1 90 av bruttonationalproduktion bör avsättas i varje årsbudget. Sedermera har detta blivit 1 26 av bruttonationalinkomsten. I debatten här i dag har belysts att det inför budgetåret 1986/87 knappast är ens 1 76, om man räknar rätt. Samtidigt som folkpartiet kämpat för denna målsättning har vi sökt få så stor del som möjligt av biståndspengarna att bli u-landsbistånd genom frivilligorganisationerna, inte minst kyrkans och frikyrkornas mission. Av den anledningen är det särskilt tacknämligt för oss i folkpartiet att sådana organisationer, kyrkor och frikyrkor i ökande utsträckning ställer sig och sina organisatoriska och administrativa resurser till förfogande i biståndsarbetet. Väl skickade människor finns också inom kyrkornas verksamhet, personer som med stort engagemang i personligt ansvarstagande ger sig hän i en växande verksamhet, som ofta är möjlig tack vare resurser från bl.a. svenskt statligt bistånd. Men ursprungligen var enskilda människors offervilja i pengar och person den ”rika världens” u-landshjälp. I motion U217 har jag tillsammans med Karin Israelsson, centerpartiet, andre vice talman Karl Erik Eriksson, folkpartiet, och Filip Fridolfsson, moderaterna, belyst att Evangeliska fosterlandsstiftelsens tre första missionärer landsteg vid staden Massaua i Östafrika den 15 mars 1866. Det är bra nära exakt 120 år sedan. Vi anser att det borde ha uppmärksammats även av riksdagen, med ett bud till SIDA att ge resurser till information om denna viktiga händelse i u-landsbiståndets historia. Vår motion har avstyrkts. Vi får finna oss i det. Vi får, som många gånger tidigare, lita till de ideella krafterna. Vi har stor vana vid det, så det kanske går bra. Kanhända kan vi också återkomma i ett annat sammanhang och få stöd för ökad informationsverksamhet om biståndsarbetets historia — vi saknar ofta kännedom om detta och behöver ha bättre förståelse både för det som har varit och för det som är nu. Avslaget får också bli ett inslag i biståndshistorian — den som skrivs här och nu och som blir föremål för studium och analys en gång i framtiden. Jag vill säga några ord om en frivillig organisation — Diakonia. Tidigare hette denna organisation Frikyrkan hjälper. Jag vill i mitt anförande något belysa dess insatser. Ursprungligen och fortfarande i sin bas är hjälpinsatserna möjliga tack vare insamlade medel inom svenska frikyrkor. Vart fjärde land i världen är i dag indraget i något av de 40 krig eller väpnade konflikter som pågår. De flesta krig utkämpas i tredje världen — i u-länder. De redan fattiga människorna drabbas mycket hårt när byar utplånas, städer bombas, skogar huggs ned och odlingsmarker bränns av och mineras. Barn, kvinnor och gamla lämnas kvar när deras män dödats eller tvingats fly. Diakonia är med och förändrar krigsdrabbade människors levnadsförhållanden genom att ge bidrag till projekt för att återställa förstörda jordbruk, verkstäder och butiker. Skolor, barnhem för föräldralösa, hälsovårdskliniker och rehabiliteringscentra ingår också som viktiga delar i detta återskapande av normalt liv. Krigsänkor får en möjlighet att försörja familjen. I Diakonias senaste informationsblad ”Dela med” läser jag om en stark livsvilja trots allt hos dessa hårt drabbade människor. Det visar sig nämligen att de genom kriget hårt drabbade människorna ofta har en — för oss — ofattbar tro på framtiden. Men deras vilja till nysatsning och återuppbyggnad kan ofta inte förverkligas på grund av bristande resurser. Här ställer Diakonia medel till förfogande för projekt som genomförs i lokala kyrkors regi eller på andra gruppers initiativ. Tack vare att Diakonia har anknytning till frikyrkorna i Sverige finns det också många gånger en personkontakt som möjliggör speciella insatser. Herr talman! Av de 12-13 miljoner flyktingar som finns i världen i dag har den övervägande delen tvingats fly under pågående krig eller mindre oroligheter för att rädda sina liv. Diakonia kanaliserar ett omfattande bistånd till kyrkliga och andra organisationer som i flyktingläger ger omedelbar hjälp i form av mat, mediciner, kläder och bostäder till flyktingarna. I samband härmed kan understrykas att långsiktiga insatser görs också för att skapa möjlighet till självförsörjning för flyktingarna. Detta är ett mycket viktigt och ofta svårbemästrat synsätt och arbetssätt. Det är farligt när hjälp utifrån blir så rutinmässig att den dag då hjälp och stöd faller bort av någon anledning riskerar läget bli än mer katastrofalt än det var när bistånd sattes in en gång. Utbildning, igångsättning av små verkstäder och enkla jordbruk måste vara väsentliga inslag i hjälp till självhjälp. Ett av krigens offer är naturen. Ekologen Ingemar Hedström, anställd av Diakonia för undervisning och forskning i Centralamerika, lämnar i den tidigare nämnda tidningen ”Dela med” en rapport om krigets konsekvenser för naturmiljön. Han talar bl.a. om hur man längs bilvägarna i Guatemala har kapat träden för att inte fientliga styrkor skall kunna ta skydd i vegetationen. Många bergskullar i El Salvador har fått sin vegetation avrakad i samma syfte. Av en färsk artikel från en nordamerikansk vetenskaplig tidskrift framgår Prot. 1985/86:117 att El Salvador, Haiti och ett par andra västindiska östater intar täten bland = 16 april 1986 länder som åstadkommit de största skadorna på sin natur. I Honduras och Nicaragua omvittnas en starkt hotad natur. Trots att det i Honduras finns en TE b viss utvecklad skogstradition, måste nu stolpar för elektrifieringen importe BENEN DSSOrNA RO Era m.m. Allstå — ett av krigens offer är naturen själv. Det är mycket allvarligt med tanke på det faktum att naturen utgör vår enda källa till organiskt liv. När man hör sådana här beskrivningar av mänsklig nöd och naturförstörelse växer övertygelsen att det är nödvändigt att kämpa för en bättre hjälp och en mer allsidig sådan. Mina egna erfarenheter från bl.a. studieresor i Afrika bekräftar detta. Det finns här och var motstånd mot en generös u-hjälp. Man måste förvånas över en sådan inställning. Herr talman! Sedan många år tillbaka driver folkpartiet kravet på avdragsrätt för gåvor till internationellt biståndsarbete. Vi har ännu inte fått gehör för detta förslag. Viljan hos svenska medborgare att ge av sina resurser är stor. Möjligheterna att ge skulle öka med vårt förslag genomfört. Det är viktigt att gåvorna till frivilligorganisationerna ökar i motsvarande mån som det statliga biståndet kan ökas och utnyttjas. Frivilligorganisationernas egenart i biståndsinsatser på skilda håll i världen är nämligen mycket viktig. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där folkpartiets representanter i utrikesutskottet finns med som undertecknare. I reservation 45 om enskilda organisationer och medelsramen yrkas att en växande andel av biståndet bör kanaliseras genom enskilda organisationer. Såvitt jag förstår av den debatt som förts i dag ställer sig biståndsministern, statsrådet Lena Hjelm-Wallén, positiv till detta, och det borde leda till att vi finge ett majoritetsbeslut i enlighet med reservation 45.

Herr talman! I vårt land finns det ett starkt folkligt stöd för FN:s mål och stadga och för det arbete som bedrivs i de olika FN-organen. Detta folkliga stöd märker man kanske framför allt när det gäller de betydelsefulla och viktiga insatser som de olika FN-organen gör inom de sociala och ekonomiska områdena. Det handlar om insatser för de många mycket fattiga och svårt lidande människorna runt om i världen. För dessa människor är FN inte någon stor byråkrati i en skyskrapa i New York, utan FN finns som någonting betydelsefullt i människornas vardag — där FN kan vara en brunnsborrare, en sjuksköterska, en lärare, ett tält, en filt, en säck ris, vaccination och medicin mot sjukdomar. Men behoven av hjälpinsatser är som vi vet enorma, och FN:s resurser är tyvärr begränsade. Nu framhålls det ofta i debatten att många av de stora problem som finns i u-världen måste angripas med samordnade aktioner genom FN. FN är ju vårt främsta uttryck för internationell solidaritet. Då borde ju också FN få de resurser som behövs för att organisationen skall kunna fullgöra sina uppgifter. Men FN befinner sig nu dess värre, som vi alla känner till, i en djup finansiell kris. Därför är det självfallet angeläget att Sverige i alla slags internationella fora fortsätter att argumentera för att 79 andra länder skall höja sina bidrag till FN. Den här argumenteringen kan vi från vårt land driva kraftfullt mot bakgrund av att Sverige sedan länge är en av FN-systemets största bidragsgivare. Av flera skäl är det angeläget att vårt stöd till internationella biståndsprogram är betydande. Och det är onekligen också betydande. Ett av skälen är att detta ger oss en betydande goodwill, vilket ökar våra möjligheter att få internationellt gehör för våra politiska initiativ och ett brett stöd när vi agerar politiskt inom FN-systemet. Den här aspekten av vårt bistånd menar jag inte är oväsentlig. Det multilaterala bistånd som Sverige lämnar uppgår till nästan 30 96 av vårt totala bistånd. Huvuddelen av detta multilaterala bistånd går till internationella utvecklingsfonden, IDA, FN:s utvecklingsprogram, UNDP och FN:s barnfond, UNICEF. Även det multilaterala livsmedelsbiståndet intar en viktig plats i vårt multilaterala bistånd. Nu råder i fråga om det multilaterala stödet en bred enighet om att vi skall fortsätta vårt bistånd genom FN-organen. Det har också framgått av den debatt som har förts här i dag. De reservationer — reservation 8—15 — som berör denna anslagspost kräver höjningar med varierande belopp av anslagen till UNDP, UNICEF, IDA och UNHCR. I en reservation krävs att anslaget till internationella finansieringsbolaget, IFC, utgår. Nu har i budgetpropositionen betydande påslag gjorts till dessa organisationer. UNDP mottar traditionellt betydande bidrag från Sverige. Förslaget som nu behandlas betyder att 515 milj.kr. lämnas till UNDP:s olika verksamheter. Sverige är en av de allra största givarna av bidrag till UNICEF. Successivt har vi ökat våra ordinarie bidrag och ofta också lämnat extra bidrag. Nu föreslås ett ordinarie bidrag på 220 milj.kr. Ett extra bidrag avsett för de krisdrabbade länderna i Afrika uppgår till 35 milj.kr. Det reguljära bidraget till UNHCR föreslås bli 90 milj.kr. Utöver detta förutsätter utskottet att extra påslag skall kunna utgå om flyktingsituationen påkallar det. Sådana extra bidrag uppgick i fjol till 50 milj.kr. Den sjunde påfyllnaden av IDA:s resurser pågår nu. Att få till stånd en överenskommelse mellan givarländerna om en uppräkning av denna sjunde påfyllnad är uppenbart utsiktslöst. Vad Sverige i stället skall inrikta sig på är att få till stånd väsentliga höjningar av den åttonde påfyllnaden. I vpk:s reservation nr 14 yrkar man avslag på det föreslagna bidraget på 14 milj.kr. till det internationella finansieringsbolaget, IFC. Det här beloppet är en andra utbetalning — den första på samma belopp gjordes nyligen med pengar som riksdagen anvisade förra året. Utskottet avstyrkte då ett liknande vpk-yrkande med motiveringen att IFC fått en sådan inriktning att ett svenskt deltagande i kapitalhöjningen var motiverat. Med samma motivering avvisar vi yrkandet i år. Utskottsmajoriteten menar att dessa bidrag till de multilaterala organisationer som jag nämnt motsvarar vad som är rimligt med hänsyn till övriga anspråk som finns på vår biståndsbudget. Vi känner alla till att flera av de internationella organisationernas finansiella situation präglas av mycket stor osäkerhet. Det gäller t.ex. UNHCR. Vi har den kritiska situationen i Afrika, som kan komma att leda — Prot. 1985/86:117 till krav på ökade internationella insatser. Vi har problemen med miljöoch 16 april 1986 markvård och energiförsörjning som måste få ökad uppmärksamhet i de internationella organisationerna, för att nämna några exempel på behov som finns. Av bl.a. de här skälen så föreslås i budgetpropositionen att Sverige bör ha en beredskap för att ge extra stöd till organisationer som har akuta finansieringsproblem och till insatser för att lösa vissa centrala utvecklingsproblem. Anslagsposten Övriga multilaterala bidrag får därför en särskilt stor ökning på ca 65 milj.kr. Det är en fördubbling av den anslagsposten. Jag anser att detta är viktigt att framhålla när vi diskuterar vårt stöd till de multilaterala organen. Så några ord om moderaternas reservation 16 där man motsätter sig förslaget att SIDA i vissa fall skall ges bemyndigande att häva importstödets bindning till upphandling i Sverige. Det här med återflöde till Sverige av biståndsutbetalningar är ju en ständigt återkommande fråga. Nu råder det enighet om att det givetvis inte är någon nackdel om vårt biståndsarbete också leder till att varuutbytet och andra ekonomiska band mellan Sverige och mottagarländerna förstärks. Men samtidigt har riksdagen flera gånger framhållit att ökat återflöde inte får vara något mål i sig. Vårt bistånd bör i huvudsak vara obundet eftersom mottagarländerna då kan göra sina upphandlingar på fördelaktiga villkor. När det gäller det importstöd som vi lämnar är nästan hälften av detta bundet till upphandling i Sverige. Utskottet har den uppfattningen att importstödets andel av vårt bistånd successivt bör minska. Men det måste medges att det har ett berättigande i den krisoch bristsituation som nu råder i många mottagarländer. Så länge importstödet är nödvändigt är det angeläget att denna biståndsform blir flexibel och inte till större delen binds till upphandling i Sverige. Därför tycker utskottet att det är bra att SIDA i vissa fall ges möjlighet att häva kravet på bindning till upphandling, nämligen i de fall då en upphandling i Sverige uppenbarligen skulle medföra sämre villkor för köparen. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 8—16 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Mottagarländerna har diskuterats ingående här i dag. Rent generellt kan man nog våga påstå att det för många skattebetalare ter sig ytterligt frustrerande att deras skattemedel, surt förvärvade slantar, i vissa fall går till att stödja klart kommunistvänliga eller kommunistinriktade totalitära diktaturer. Jag skall bara ta upp två sådana fall, som jag också har motionerat om. Det ena gäller Angola, motionen U213. Det andra gäller Nicaragua, motionen U214. I bägge dessa länder rasar inbördeskrig. I Nicaragua är det Contras och i Angola är det UNITA som med vapen i hand bekämpar totalitära kommunistiska diktaturer. Är det i Nicaragua så att utvecklingen har gått snett trots goda intentioner från sandinisternas sida? Nej, knappast. Det är där frågan om en medveten politik som från början har drivits av den sandinistiska regimen. Terror mot 81 oliktänkande, över huvud taget ett ifrågasättande av demokratins villkor — allt detta harlett till och inte varit någon förutsättning för att det amerikanska stödet så småningom kom att dras in. Men mycket har sagts här tidigare i dag om Nicaragua. Jag skall inte säga mer än att den självklara slutsatsen borde vara att svenskt bistånd icke skall utgå för att, som i det här fallet, försvåra möjligheterna för ett land att återgå till en demokrati — inte att svenskt bistånd, som nu i stället sker, gör det möjligt för Nicaragua att föra ett krig mot de oliksinnade. I det fallet skulle man ju också med president Reagan kunna hoppas att ett amerikanskt stöd till Contras skulle göra sandinistregimen mera benägen att förhandla, så att man på det sättet skulle kunna få ett slut på inbördeskriget. När det gäller Angola, herr talman, synes det mig som om okunnigheten i Sverige är särskilt stor. Sverige är det enda västlandet som ger ett direkt bilateralt bistånd. Sverige är efter Sovjetunionen den största bidragsgivaren. Angola var tidigare ett blomstrande land. Det hade en av Afrikas bästa infrastrukturer: utmärkta asfalterade vägar, bra hamnar och goda järnvägar. Per capita-inkomsten låg på 500 dollar. I dag är den bara hälften. Vi har kunnat bevittna en alldeles otrolig nedgång. Landet är praktiskt taget kört i botten av kommunistregimen i Luanda. Angola, som tidigare exporterade livsmedel, tvingas i dag att importera 90 96 av sitt livsmedelsbehov. Detta gäller den del av landet som är kontrollerad av kommunistregimen i Luanda. Förhållandet är annorlunda i den av UNITA kontrollerade delen. Diamantoch guldgruveindustrin, som tidigare gav en utomordentlig exportintäkt, går i dag med förlust. Det är väl egentligen bara kommunister som kan förlora pengar på guldgruvor. Oljefälten utanför Cabinda ger ca 90 20 av Angolas inkomster. Men dessa pengar kommer inte människorna i Angola till del, utan det mesta av dem hamnar i Fidel Castros fickor — eller i Moskva. Det är nämligen så att man betalar kontant för de kubanska legoknektarna. De kostar 7 300 kr. per månad och soldat. Detta gånger 45 000 ger i runda tal ca 4 miljarder kronor. Vi går nu mot vår i Sverige. Samtidigt upphör regntiden i Angola. Den kommunistiska regimen i Luanda förbereder en ny offensiv för att i någon mån kunna förbättra sin situation efter det katastofala nederlag som man led förra året vid Mavinga. Då gjordes, med början på sommaren, en stor offensiv mot UNITA, mot den sydöstra delen av landet. Sovjetofficerare kommenderade styrkor ned till bataljonsnivå. Men det oaktat led man ett förödande nederlag. På papperet har kommunisterna överlägsenhet. Förutom de ca 45 000 kubanska legoknektarna finns det åtskilliga tusental sovjetryssar, östtyskar och nordkoreaner, och dessutom 80 000 inhemska soldater, företrädesvis värnpliktiga med låg stridsmoral. Mot dem står ungefär 60 000 UNITA soldater — reguljära och halvreguljära förband samt milisförband. Beväpningen går i och för sig klart i kommunisternas tecken.

Först nu får UNITA också hjälp av Förenta — Prot. 1985/86:117 Staterna, till ett värde av ca 100 milj.kr. Framför allt har man varit i skriande 16 april 1986 behov av missiler mot helikoptrar och mot flygplan. Det verkar som om dessa vapen har hunnit fram i tid inför den väntade kommunistoffensiven. EEE Sr I verkligheten har UNITA en betydligt starkare ställning än vad man kan (ENAS SBDESSATTGENgReE m.m. tro, rent militärt. UNITA, som blev grundligen sviket 1975, då Angola fick sin självständighet, behärskar i dag enligt samstämmiga vittnesbörd minst en tredjedel av Angolas yta, framför allt den sydöstra delen av landet. En tredjedel är omstridd, och en knapp tredjedel behärskas av kommunistregimen i Luanda. Inför självständigheten 1975 hade en överenskommelse gjorts mellan de tre befrielserörelserna MPLA, FNLA och UNITA om att gemensamt dela makten. Men MPLA, som stöddes av Sovjet, importerade kubanska legoknektar, och detta långt innan den misslyckade sydafrikanska invasionen ägde rum i oktober 1975. MPLA ryckte ensamt till sig makten. UNITA, som betyder Rörelsen för Angolas totala befrielse, fortsatte kampen, nu mot kommunister — mot de inhemska kommunisterna, mot sovjetryssar, kubaner, östtyskar, nordkoreaner, bulgarer och andra. Till en början var svårigheterna stora. Men sedan 1982 har det varit fråga om ständiga framgångar. Utlänningarna — kubaner, ryssar och andra från östblocket — tycks vara avskydda av befolkningen, och trots överlägsen beväpning har de lidit upprepade nederlag. Det beräknas att ca 2 000 kubaner har stupat. De hemmavarande påminns om detta i radioutsändningar från Florida. Mot denna bakgrund kan man fråga sig: Är det rimligt med svenskt bistånd av den storleksordning som det nu är fråga om till Angola? Är det rimligt att Sverige på detta sätt blandar sig i en konflikt där en supermakt, Sovjetunionen, pumpar in miljarder, antingen i form av vapen eller också i form av kubaner — legoknektar? Detta är förvisso ett ingrepp i ett lands inre angelägenheter — det som Maj-Lis Lööw motsatte sig när det gällde Nicaragua. y Norge har haft en delegation på plats i Angola för att studera förhållandena, och man kom fram till att inget som helst norskt bistånd bör lämnas. När det gäller den svenska inställningen förvånas jag något över att läsa en passus på s. 78iutskottets betänkande beträffande de humanitära hjälpinsatserna. Utskottet motsätter sig inte att de kommer UNITA-kontrollerade områden till del men säger: ”UNITA:s samarbete med och beroende av apartheidregimen i Sydafrika är ett skäl till att UNITA inte kan komma i fråga som förmedlare av humanitär hjälp”. Här kommer vi in på en alldeles speciell fråga, nämligen relationerna till de stater som ger UNITA stöd. Självfallet köper UNITA förnödenheter från Sydafrika, men betalar för dem. FN köpte också på sin tid åtminstone hälften av sina förnödenheter till Kongooperationen just från södra Afrika, liksom Övriga stater i södra Afrika handlar med Sydafrika. Det har sitt intresse att höra vad en återvändande parlamentsledamot i Europaparlamentet, Bryan Cassidy, som helt nyligen besökte Angola, sade om detta. Han sade: ”Sydafrikanerna har ingen som helst kontroll över honom . Om han accepterar deras hjälp, är det därför att han inte har något annat val så länge inget annat västland ger honom hjälp. Han är i mångt och mycket i samma situation som engelsmännen, då de måste alliera sig med Moskva mot nazisterna.” Något beroende är det alltså definitivt inte fråga om. Detta framkom också när man från kommunistregimens sida i Luanda ingick en överenskommelse med Sydafrika, den s.k. Lusakaöverenskommelsen, där det gällde att få kontroll över gränsområdena mellan Namibia och Angola. I det sammanhanget förklarade Savimbi att det betydde mindre, eftersom UNITA kunde räkna med omfattande hjälp från många andra håll. Bland de länder som framför allt har stött UNITA i olika sammanhang är paradoxalt nog Kommunistkina, där Savimbi fick sin första utbildning av Mao Tse-Tung. Det har därefter varit länder som Saudiarabien, Marocko, Elfenbenskusten och många andra. Vad säger då Savimbi själv om Sydafrika? I Morgenbladet från den 28 februari i år säger han: ”Ja, vi får hjälp från Sydafrika. Vi har också fått stöd från Kina, arabländerna och andra länder i det svarta Afrika. Det betyder inte att vi erkänner regeringen i Pretoria. Vi är emot apartheid, som lyckligtvis är en död ideologi. Den kan inte exporteras. Också i Sydafrika är alla upptagna av hur de skall göra sig av med det systemet. Gud frågade inte oss om lov när det gällde att placera Angola i det sydvästra Afrika. Vi behöver hjälpen utifrån, även om den måste komma över gränsen från Namibia. Då inga andra nationer ville hjälpa mig gjorde inte mitt godtagande av det kinesiska stödet och utbildningen mig till maoist heller.” Över huvud taget är det kanske, herr talman, betecknande att jag citerar en norsk tidning, därför att okunnigheten är, som jag inledningsvis sade, stor i Sverige om UNITA och Angola. Därför vore det angeläget att man också från svensk sida gjorde vad man har gjort ute i Europa. Många journalister, radiooch TV-reportrar och tidningsmän, har besökt Angola och UNITA, liksom även många parlamentariker från västeuropeiska länder. Jag är övertygad om att utrikesutskottets Stig Alemyr skulle vara välkommen att på ort och ställe studera förhållandena, och detsamma torde gälla medlemmarna i övrigt i denna församling. Mot denna bakgrund, herr talman, ber jag att få yrka bifall till yrkandena i motion U213. Jag tar inte upp yrkandet om Nicaragua utan hoppas att de övriga moderata yrkandena i det hänseendet vinner bifall. Om de inte gör det, hoppas jag att ”Gutta caveat lapidem, non vi sed saepe cadendo” — droppen urholkar stenen, ej genom sin kraft utan genom att falla ofta.

Herr talman!

Det råder inget tvivel om att enskilda organisationer har både vilja och resurser att utnyttja dessa 25 milj.kr. och mer därtill för att bidra till förverkligandet av biståndsmålet, att nå fram till de allra svagaste folkgrupperna i de fattigaste länderna på jorden, grupper Prot. 1985/86:117 som ofta försummas och som ibland förföljs av den egna regeringen. 16 april 1986 Frivilligorganisationerna har ofta möjligheter att via egna kanaler nå fram till ä ; ä å å Internationellt de svagaste. Man behöver inte ta samma hänsyn till mer eller mindre v 5 å RR sd utvecklingssamarbete inkompetenta, eller rent av korrupta, regeringar med föga intresse för vissa m.m. folkgrupper. SIDA-bidraget genererar också varje år stora summor pengar till mission och u-landsbistånd från missionsfolk och ideella organisationer. Med rätta gläder vi oss i dag över insamlingen till cancerfonden. Målet 100 milj.kr. torde ha överträffats, och det är fantastiskt. Vi glömmer emellertid lätt att missionen och ideella u-landsorganisationer genom ett ständigt och ihärdigt arbete, offer och insamlingar samlar in denna summa tre fyra gånger om varje år. Dessutom kan det vara värt att notera att det i huvudsak är de ideella och kristna frivilligorganisationerna som också samlat in de 100 miljonerna. Det var människor från framför allt det hållet som gick med insamlingsbössorna. Det skall gärna erkännas att man fick god hjälp av t.ex. artister via TV. Det lönar sig alltid att satsa på frivilligorganisationerna, även när det gäller u-landsbistånd. I regel utförs det ett bra arbete, och hjälpen kommer de människor till del som bäst behöver den. I regel blir det också lägre kostnader. Därför gläder det oss att biståndsministern i dag i denna kammare har lovat att bidraget via frivilligorganisationerna skall ökas till 500 milj.kr. Ju förr det sker desto bättre med tanke på biståndseffekten. Frivilligorganisationerna får därmed också tid att planera för de ökade insatserna. En nåd att stilla bedja om är också att gåvor till u-landshjälp via frivilligorganisationerna och trossamfunden skall kunna ges obeskattade, dvs. rätt till avdrag skall kunna medges för sådana gåvor. Det är angeläget att detta får sägas i den här debatten där frågan egentligen hör hemma, även om den kommer att avgöras efter beredning i ett annat utskott. Så några ord — utöver alla de andra som i dag har yttrats härom — om de 280 miljonerna som u-landsbeståndet har fått två gånger. Det står bl.a. följande i betänkandet: ”Utskottet betraktar för sin del åtgärden som en engångsföreteelse.” Ärinte detta detsamma som att säga att det var ett olycksfalli arbetet eller att vi råkade räkna fel? Det var så väl inlindat att vi inte såg hur det egentligen förhöll sig? Herr talman! Borde inte utskottet ha rättat till olycksfallet eller felräkningen och tagit fram de 280 milj.kr. i sitt betänkande? Då hade utskottet kunnat rätta till regeringens klåfingrighet att ändra i SIDA-styrelsens eniga anslagsäskande. SIDA:s styrelse är sammansatt enligt parlamentariska grunder och har med sina experter en betydande kompetens. En sådan överkörning av detta expertorgan som har skett borde enligt folkpartiets mening inte ha fått äga rum. Vi har rättat till dessa felaktigheter i motioner och reservationer. I allt väsentligt har folkpartiet följt SIDA-styrelsens sakkunniga förslag och ifrågasätter regeringens många klåfingriga och svårförklarliga prutningar. SIDA:s förslag har ju också hållit sig inom de ramar som man fått av regeringen. Det är alltså inte SIDA som har gjort fel utan regeringen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 5, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 26, 28, 32, 35, 38, 45-47, 49-52, 54, 56 och 58.

Herr talman! Det är mycket glädjande att samtliga partier i riksdagen i sina motioner till biståndspropositionen och också i dagens debatt lovordar de enskilda organisationernas betydelse i biståndsarbetet. Jag har själv kommit i kontakt med denna form av biståndsarbete i min tidigare roll som förbundssekreterare i det socialdemokratiska kvinnoförbundet och nu som ordförande i SIDA:s kvinnoråd för internationellt bistånd. Jag har med egna ögon sett otaliga exempel på hur mitt eget kvinnoförbunds olika projekt framgångsrikt har gynnat kvinnorna i utsatta situationer i u-länderna. Låt mig nämna några sådana exempel: — Medvetandekurser tillsammans med ZANU:s kvinnor i Zimbabwe. Kurser med syfte att utbilda ledare som i sin tur — som ringar på vattnet — når nya kvinnor. Kurser som lär kvinnorna att organisera sig och som samtidigt behandlar elementär hälsooch näringslära. —- Alfabetiseringsprojekt tillsammans med kvinnoorganisationen OMM i Mogambique, där kvinnorna i sömnadskooperativ, jordbrukskollektiv m.m. också fått se världen öppna sig genom konsten att kunna läsa och skriva. —- Daghemsprojekt i Nicaragua tillsammans med kvinnoorganisationen AMNLAE, där tillgång till barnomsorg gjort det möjligt för kvinnorna att delta i återuppbyggnadsarbetet av landet. Jag är övertygad om att många av kammarens ledamöter genom medlemskap i olika folkrörelser — religiösa organisationer, fackföreningsrörelsen, kooperationen, humanitära organisationer och självfallet politiska organisationer — skulle kunna vittna om liknande upplevelser. Jag är alltså helt överens med alla dem som i motionerna hyllar de enskilda organisationernas förmåga att i sitt biståndsarbete uppfylla våra biståndsmål. Just småskaligheten, som ofta utmärker organisationsprojekt, gör det möjligt att lätt överblicka resultaten. Inte minst viktigt är det opinionsarbete om vikten av internationell solidaritet som Folkrörelsesverige bedriver på hemmaplan. Den översyn av biståndet genom enskilda organisationer som SIDA nyligen genomfört visar på betydelsen av denna form av svenskt bistånd. Välkomna är också de förbättringar som SIDA ämnar genomföra med anledning av översynen. Det är enligt min mening angeläget att man ger ordentlig handledning till oerfarna biståndsorganisationer. Det kan vara lätt att göra missar i början. Det är bra att man i framtiden kommer att lägga tyngdpunkten på utvärderingen av biståndsinsatserna, att man har för avsikt att utveckla de s.k. ramavtalen och att kunskapsoch erfarenhetsutbytet utökas. På denna senaste punkt har självfallet Kvinnorådet en stor uppgift att fylla inom sitt område. Herr talman! Utskottet understryker i betänkandet att de enskilda organisationernas biståndsinsatser är ett effektivt redskap i utvecklingssamarbetet och ett värdefullt komplement till det av statliga organ administrerade biståndet. Utskottet har därför också föreslagit ett påslag på anslagsposten — från av regeringen föreslagna 350 milj.kr. till 375 milj.kr. Medel för denna omfördelning hämtas från anslaget till u-krediter, som därigenom minskas i vårt förslag. I och med detta tillgodoses ett flertal motionärers = Prot. 1985/86:117 önskan om mer anslag till enskilda organisationer. 16 april 1986 I reservation 45 som fogats till betänkandet vill folkpartiets och centerns företrädare ha ett ännu större påslag på anslaget. Man anser dessutom i sin HHernad one ä 5 RE å utvecklingssamarbete reservation att denna anslagspost successivt skall öka under de närmaste m.m. I och med utskottsmajoritetens förslag har anslaget nu ökat med drygt 20 20 jämfört med innevarande år — en icke obetydlig höjning. Till detta kommer det faktum att det inte enbart är dessa pengar som kanaliseras via enskilda organisationer. Som utskottets ordförande framhållit i dagens debatt går medel ur katastrofbiståndet, humanitärt bistånd och även landprogrammerat bistånd via enskilda organisationer. En grov uppskattning ger vid handen, att nästan 1 miljard kronor, dvs. drygt 10 96 av det totala biståndet, går genom de enskilda organisationernas händer. Utskottet utgår självfallet från att betydande belopp också i fortsättningen bör anslås genom enskilda organisationer. Jag känner mig helt trygg i förvissningen om att så blir fallet, med vetskap om min egen regerings inställning i denna fråga. Det har ju också biståndsministern i dag givit en försäkran om.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

Herr talman! Det intressanta för en svensk biståndspolitisk debatt borde inte bara vara hur stort det svenska u-landsbiståndet är utan också hur pass väl det bidrar till en utveckling i enlighet med de mål och riktlinjer vi har för det svenska u-landsbiståndet. Det är mot den bakgrunden intressant att tala något ytterligare om Nicaragua, som för ett antal år sedan lämnade förtryck och diktatur bakom sig. När Somoza-regimen föll frigjordes väldiga förhoppningar i hela det nicaraguanska samhället inför framtiden. I dag ser vi att allt fler av dessa förhoppningar ersatts med resignation och ett nytt växande förtryck i takt med att sandinisterna tvingar in Nicaragua i en alltmer totalitär utveckling. Detta är en tragedi, eftersom all vår erfarenhet visar att länder som fullt ut blivit socialistiska diktaturer har små chanser att anträda en utveckling mot demokrati. Den socialistiska diktaturen är till sin karaktär lika moraliskt förkastlig som varje annan diktatur. Viljan att förtrycka, fängsla och tortera kan aldrig ursäktas av utopiska drömmar. Socialistiska diktaturer skiljer sig däremot från andra diktaturer på det viset att de genom att de kontrollerar och styr överallt i samhället inte lämnar något utrymme för en annan utveckling än den som regimen accepterar. Det är därför utvecklingen i Nicaragua är tragisk.

Herr talman! Nicaragua håller i dag på att gå samma väg som dessa länder. Från en rad olika internationella och oberoende instanser är vittnesbörden desamma. Amnesty International rapporterade för några månader sedan om hur oppositionsledare, advokater och fackföreningsfolk ofta utsätts för fängslanden, som är till för att skrämma och trakassera dem. Politiska fångar får sitta fängslade och totalt isolerade i flera månader under usla fängelseförhållanden, säger Amnesty International. På motsvarande sätt kritiserar den permanenta kommissionen för mänskliga rättigheter, som en gång kritiserade Somoza-regimen, sandinisterna för att människor ”försvinner”. Utrymmet för kritiska politiska partier i Nicaragua är i praktiken i det närmaste illusoriskt. Liksom i Östtyskland finns det visserligen formellt andra partier, men likheten med förhållandena i Östtyskland är nästan exakt. I dag ser vi en utveckling där sandinistkontrollerad milis, sandinistkontrollerade kvarterskommittéer och sandinistkontrollerade gangstergäng, s.k. turbas, stör och förstör oppositionens politiska verksamhet, förföljer kritiker och utmålar dem som inte accepterar det växande förtrycket som förrädare och potentiella CIA-agenter. Vi ser i Nicaragua alla de tecken som är så typiska för ett samhälle som glider allt längre in i en socialistisk diktatur. Herr talman! Detta ser även socialdemokrater, inte de svenska men väl de socialdemokrater som lever i länderna i närheten av Nicaragua. För några år sedan reagerade t.ex. socialdemokrater i Venezuela och Costa Rica mot utvecklingen och mot att sandinisterna skulle delta i socialistinternationalens möten. ”Orsakerna till vårt beslut är att sandinisterna inte är socialdemokrater och att deras mest framstående medlemmar har deklarerat att de är marxistleninister”, sade t.ex. generalsekreteraren i det socialdemokratiska partiet i Venezuela. Han fortsatte: ”Enligt vår bedömning håller den sandinistiska regeringen på att ändra inriktning. Många av oss sade att så länge det finns utrymme för pluralism i landet skall vi samarbeta.” Det är mot denna bakgrund som vi i Sverige har anledning att fråga oss om vi vill att Nicaragua skall bli ett nytt Vietnam eller ett nytt Cuba. Vi vet vad detta innebär för människorna i Nicaragua. Den kubanska ekonomin är liksom andra socialistiska ekonomier stagnerad och helt beroende av det politiskt förpliktigande stödet från Sovjetunionen. Den dag Sovjet drar in sitt stöd faller alla de framgångar som den kubanska regimens vänner brukar åberopa. Längre än så har inte Cuba kommit under förtrycket. En än värre fattigdom gäller för människorna i Vietnam. Det borde vara en varningssignal för svenska socialdemokrater att de regimer man varmast har stött, trots kritik från oss moderater, är de regimer som sitter djupast fast i förtryck och fattigdom. Ingen kan påstå att det bistånd man gett dessa länder har gynnat freden. Båda länderna är krigförande i andra länder. Herr talman! Nicaragua är ännu inte ett totalitärt samhälle. Den dag Nicaragua blir det finns det, som tidigare har sagts, ett ytterligt litet hopp om att kunna vända utvecklingen i demokratisk riktning. Det är därför som det är tragiskt att utskottsmajoriteten inte velat biträda de förslag som förs fram i reservation 18. Den tar sikte på en medelsram som klargör att vi inte accepterar ett växande förtryck av mänskliga frioch rättigheter. I reservationen vill vi också rikta in biståndet till projekt som stöder demokratin i stället för att ge ett bistånd som gynnar en regim som i dag alltmer stärker sitt grepp — Prot. 1985/86:117 om människorna. 16 april 1986 Det är tragiskt, eftersom det i dag finns möjlighet att göra en målmedveten a 5 jer : § v å utvecklingssamarbete politiska partierna i Nicaragua skulle vi kunna minska utrymmet för regimens HR motarbetande av oberoende politiska partier. Tidningar som La Prensa skulle kunna få stöd från svensk press i arbetet mot censur och för den egna tidningens oberoende. Organisationer som Kommissionen för mänskliga rättigheter skulle kunna få både ekonomiskt stöd och det moraliska stöd som nära kontakter med svenska organisationer skulle kunna ge. Det svenska organisationslivet över huvud taget skulle kunna bidra till att stötta alla de oberoende organisationer som i dag störs och får sin verksamhet saboterad av sandinistiska ”turbas”. Genom stöd till rättshjälp skulle vi kunna tvinga fram en bättre respekt för lagen men framför allt stödja dem som trakasseras och förföljs. Genom att låta en större del av vårt utvecklingssamarbete kanaliseras genom BITS i stället för genom SIDA skulle vi kunna stärka oberoendet och den ekonomiska styrkan hos det näringsliv som i kampen mot Somoza var en betydelsefull faktor och som kan vara en lika betydelsefull faktor i försvaret av demokratin i dag. Vi kan genom att låta vårt bistånd förmedlas genom inhemska organisationer och till enskilda projekt bidra till den pluralism och det oberoende som är ett nödvändigt värn mot sandinisternas totalitära ambitioner. Herr talman! Det finns mycket vi kan göra med en medveten strategi för att främja demokratisk utveckling. En sådan utveckling är en nödvändighet för att Nicaragua skall kunna tillgodogöra sig den dynamik och den mångfald av idéer som är nödvändiga för en utveckling från fattigdomen. Alternativet är att man får en stagnerad ekonomi, liksom andra socialistiska länder. Det är nu vi kan göra något för demokratin i Nicaragua. Om några år kan det vara för sent. Då döms de som lever där i dag i praktiken till ett liv i förtryck. Precis som i Cuba och Vietnam kommer då hoppet för demokratin att vara minimalt. Den moderna historien visar många exempel på hur utopistiska regimer kunnat införa långtgående och grymt förtryck och total kontroll av sina medborgare, samtidigt som utländska betraktare har varit så fascinerade av utopin att de inte velat se förtrycket, än mindre reagera mot det. På motsvarande sätt har de socialistiska visionerna i länder som Vietnam och Cuba tillåtits ursäkta ekonomiska misslyckanden och flagranta övergrepp på mänskliga frioch rättigheter. Just dessa länder sitter i dag djupast fast i förtrycket. Frågan är nu om vi i Sverige skall acceptera att Nicaragua går samma väg — in i fattigdom och förtryck — som dessa länder, utan att vilja se hur diktaturen växer sig starkare. Det är ett stort moraliskt ansvar som vi därmed tar på oss. Herr talman! Det är mot denna bakgrund jag yrkar bifall till reservation 18, som vill att det svenska biståndet till Nicaragua skall inriktas så att det främjar en demokratisk utveckling.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ge mig in i den här debatten. Vi hade ju ett replikskifte om Nicaragua för ett par timmar sedan.

Historien visar att det kan ske gång efter gång, om vi västliga demokratier överger de länder som har frigjort sig från diktaturer eller kolonialmakters ok. Om vi inte stöder dem och håller dörren öppen till en dialog med dem, blir resultatet så småningom att de inte klarar övergången till demokrati. Det finns alltså utrymme för att göra en insats, menar Gunnar Hökmark och tar återigen BITS som exempel. Jag har väldigt svårt att förstå varför det skulle kunna driva fram någon bättre demokratisk utveckling än vad ett landprogrammerat bistånd kan göra. Han nämner också att det svenska organisationslivet borde kunna göra en insats. Då vill jag bara understryka de stora insatser som redan i dag i Nicaragua görs via många enskilda organisationer just med syfte att stärka den demokratiska utvecklingen. Det är möjligt att det inte är Gunnar Hökmark närstående organisationer som gör de största insatserna och att det är därför han inte vet om att det redan sker, men mig närstående organisationer — hela den svenska arbetarrörelsen, ungdomar, kvinnor och fackföreningsrörelse — gör redan stora insatser som kompletterar det svenska biståndet när det gäller att främja den demokratiska utvecklingen i Nicaragua.
Herr talman! Maj-Lis Lööws inledning med talet om Reaganadministrationen är litet svårförståelig. Vad vi moderater har sagt är ju att det finns anledning att ge bistånd till Nicaragua för att främja en demokratisk utveckling. Orsaken till att vi vill ge biståndet denna profil är att vi är oroade för den utveckling som regimen är inne på. Vi är kritiska mot de mycket starka tendenserna till att ständigt försvaga friheten och de rester av demokrati som finns. Vi är oroade för att tidningar censureras, vi är oroade för att politiska motståndare till sandinistregimen förföljs, vi är oroade för att sandinisterna i allt fler avseenden likställs med staten. Då är det intressanta: Har inte Maj-Lis Lööw någonting kritiskt att säga i detta sammanhang? Hur kommer det sig att hon ser det som sin huvuduppgift att replikera mot kritik av en regim som enligt alla internationella källor för landet på väg mot diktatur? Varför har ni socialdemokrater så svårt att vara kritiska och ställa krav på Nicaragua? Det är inte så som Maj-Lis Lööw antyder, att den fråga vi nu diskuterar gäller om vi skall överge Nicaragua — Prot. 1985/86:117 eller ej. Vad saken gäller är hur vi skall ge vårt bistånd. 16 april 1986 För Maj-Lis Lööws del skall biståndet uppenbarligen ges till regimen och ställas under dess kontroll, så att den därmed kan stärka sitt grepp, medan vi ln > däremot vill öka de insatser som kan föra biståndet in i landet, in till de många EVEN UTAS AOsGT NEG m.m. olika, självständiga centra som vi tror måste tillåtas växa upp för att man skall . säkerställa en demokratisk utveckling. Den viktiga frågan att svara på i dag är inte Maj-Lis Lööws fråga till mig — den tror jag mig ha svarat på nu — utan den är: Varför är ni socialdemokrater så okritiska inför den utveckling som sker i dag, på samma sätt som ni har varit det gentemot den utveckling som skedde i Vietnam och på Cuba? I dag är de de länder som är dömda till den största ofriheten bland tredje världens länder. Låt inte det ske med Nicaragua!
Herr talman! Jag vill bara säga — och det har sagts här tidigare — att vi faktiskt inte ger bistånd till regimer, vi ger bistånd till människor. Och vi har aldrig heller någon gång i svensk biståndspolitik undanhållit oss möjligheten att kritisera och ställa krav. Sverige hörde till de länder som kanske högljuddast krävde att man verkligen skulle genomföra de val i Nicaragua som ägde rum för ett och ett halvt år sedan. Vad jag replikerar på är att jag inte känner igen den beskrivning av utvecklingen som Gunnar Hökmark gav i inledningen av sitt anförande. Vad jag replikerar på är inte det faktum att ni är med på att vi ger bistånd till Nicaragua utan att ni vill dra ned biståndet i förhållande till vad både SIDA och regeringen har föreslagit. Dessutom menar jag, att om man verkligen vill ffträmja en demokratisk utveckling i Nicaragua eller en utveckling enligt något av de andra biståndsmålen — och då är oroad av utvecklingen — borde inte den logiska slutsatsen vara att man drar ned på biståndet utan den borde i stället vara att man ökar sina insatser.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska logiskt att man markerar sin uppfattning om vad som sker i ett land där förtrycket av de enskilda människorna ökar. Jag tror att det hade varit lika självklart för Maj-Lis Lööw att reagera på det viset om det hade varit en annan färg på det förtryck som i dag växer sig allt starkare i Nicaragua. Jag tror inte att Maj-Lis Lööw hade velat se att Sverige skänkte bistånd till ett land där regimen kontrollerar hur biståndet används som stod under fascistisk eller militärdiktatorisk kontroll. Där är vi ense. Det vi är oense om i dag är det faktum att ni socialdemokrater tenderar att vilja försvara de övergrepp som har skett i Nicaragua och framställer t.ex. det jag sade i mitt tidigare anförande som överdrifter. Men det är inte vad Amnesty International eller en lång rad andra internationella källor säger. Det är inte ens vad ett stort antal av era socialdemokratiska broderpartier säger — som ibland har närmare kontakter med Nicaragua än ni tycks ha. Jag vet att Maj-Lis Lööw inte har någon ytterligare replik, men det skulle 9 vara intressant om någon socialdemokrat ville ge sin syn på det förtryck som växer fram i Nicaragua — om ni anser att det är ursäktligt, om ni anser att man kan bortse från det, om ni verkligen menar att vi inte skall reagera. Ni hade samma attityd till Vietnam och ni hade samma attityd till Cuba. I dag är detta länder där människorna i stort sett totalt saknar hopp om att få en demokratisk utveckling i framtiden. Ingen kan säga att ni genom en enögd biståndspolitik på det viset har gynnat vare sig friheten, freden eller demokratin för dessa länder eller för medborgarna i dem.

Herr talman! Jag skall ta upp frågan om svenska biståndsinsatser till Nicaraguas södra grannland, Costa Rica. Jag är medveten om att detta är en liten del i den svenska biståndsdebatten, men jag tror att den är principiellt betydelsefull och att den berör trovärdigheten i våra biståndspolitiska principer. Costa Rica är ett litet centralamerikanskt land som är helt utan militär. Man avskaffade sin armé 1948, och man har använt de resurser som på så vis har frigjorts till en betydande satsning på utbildning, sjukvård och förebyggande hälsovård. De satsningarna har gett påtagliga resultat. Man hart.ex. i dag den lägsta spädbarnsdödligheten bland u-länderna — 17 per 1 000 barn. Man har en längre livslängd — ungefär densamma som vi har i industriländerna, alltså mellan 70 och 75 år. Man har kunnat pressa ned analfabetismen till något över 5 96. Under den här perioden — sedan man i Costa Rica bestämde sig för avmilitarisering — har hälsoläget förbättrats radikalt i landet. Förekomsten av och dödligheten i infektionssjukdomar har minskat dramatiskt. Den här utvecklingen kontrasterar starkt mot utvecklingen i andra u-länder och mot utvecklingen i Costa Ricas grannländer i Centralamerika, t.ex. Honduras och Guatemala. Denna utveckling har kunnat förenas med en fungerande demokrati med val som har ägt rum i full frihet i år, med en konsekvent neutralitetspolitik och med en generös flyktingpolitik. Costa Rica är alltså ett hoppingivande exempel på utveckling. Nå, kan man ställa sig frågan: Varför tar jag då upp frågan om bistånd till Costa Rica, när utvecklingen nu tycks ha varit så god i det landet? Förklaringen är att Costa Rica har drabbats svårt ekonomiskt under senare år, av två olika orsaker.

För de länder som är beroende av import av industriprodukter och export av råvaror kommer denna prisutveckling att slå mycket hårt. Resultatet har blivit en sjunkande tillväxt, en försämrad handelsbalans, en stigande arbetslöshet och mindre resurser för hälsovårdssatsningar över statsbudgeten. Jag tycker att det hade varit naturligt för utrikesutskottet att när man behandlade min motion knyta an till den här utvecklingen. Jag noterade att det i regeringens proposition beträffande regionala insatser i Centralamerika sägs: ”I ett läge där denna region alltmer präglas av konflikter finns det skäl Prot. 1985/86:117 att stödja strävanden till ökat samarbete mellan länderna på utvecklingsom 16 april 1986 rådet. Insatser som främjar de biståndspolitiska målen ——- bör kunna komma i fråga för stöd från anslagsposten Regionala insatser.” Det tycker ESR pi jaglåter bra, och jag anknöt i min motion till detta och föreslog en något ökad HEVERKTTIESKOTAIURIG m.m. medelsanvisning från riksdagens sida. Jag menar att Costa Rica faller mycket väl in i beskrivningen av vad man skall satsa på med hänsyn till de biståndspolitiska målen. Costa Rica har ju anslutit sig till den s.k. Contadoraplanen för en fredlig lösning av konflikter i Centralamerika, som ju också Sverige stödjer, och i vilken skulle innefattas en gränsövervakning för att förhindra de intermezzon som förekommer på gränsen mellan Nicaragua och Costa Rica. I utrikesutskottets betänkande finns ett avsnitt om demokratimålet bland de biståndspolitiska målen, där man särskilt framhåller att det humanitära biståndet i bl.a. Latinamerika i stor omfattning är ett stöd till skyddet av mänskliga rättigheter och till strävandena att skapa förutsättningar för en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Costa Rica är ett demokratiskt land — ett av de få verkligt demokratiska länderna i Centralamerika. Det är ett land som verkar för fred och för samarbete i den centralamerikanska regionen. Det är ett land som på ett rätt imponerande sätt har lyckats upprätthålla sitt oberoende och sin neutrala status trots de pågående oroligheterna i Centralamerika och trots läget i grannlandet Nicaragua. Och det är som sagt ett land som nu har drabbats av en påtaglig ekonomisk nedgång. Vad vore då naturligare än att ge ett svenskt bistånd till detta land, med hänsyn till de biståndspolitiska principer vi har? Om vi menar allvar med vår internationella solidaritet och vår uttalade ambition att hjälpa demokratiska och fredsälskande stater, så borde väl Costa Rica vara ett naturligt mål för dessa insatser. Jag kan väl också lägga till — eftersom jag har lyssnat till några moderata talares mångordiga inlägg om den stora faran i för mycket bistånd till Nicaragua — att moderaterna väl kunde stödja biståndet till ett demokratiskt u-land i den här regionen, som Costa Rica. Tyvärr har utrikesutskottet i ett kort och oengagerat avsnitt sågat av förslaget. Man gör en hänvisning till BITS, och det är ju gott och väl. Men man har inte gjort något försök att knyta an till debatten om att genom biståndsinsatser främja en demokratisk utveckling i just denna region. Det finns ett rätt omfattande program för vaccination av barn i Costa Rica. Det programmet kan för närvarande inte fullföljas av brist på medel. Borde inte vi i Sverige — med hänsyn till våra biståndspolitiska principer — kunna satsa några tiotal miljoner av en biståndsbudget på närmare 9 miljarder för att hjälpa Costa Rica att fullfölja sitt vaccinationsprogram bland barn? Jag vill uttrycka förhoppningen att regeringen inom ramen för de anslagsmedel som finns för humanitära insatser i Latinamerika och regionala insatser i Centralamerika kommer att finna möjlighet att ge sådant stöd till Costa Rica.

Herr talman! Arbetsfördelningen inom vårt utskott innebär att jag kommer att uppehålla mig vid utvecklingssamarbetet beträffande miljö, markvård och energi. Flera av talarna har haft synpunkter på detta ämne, och biståndsministern kommenterade inledningsvis en del av dessa. Jag skalli det följande ytterligare motivera vårt ställningstagande och därigenom också besvara de frågor som senare ställts. I föreliggande betänkande behandlas några borgerliga motioner med anknytning till ämnet. Såväl moderaterna som centern och folkpartiet vill ha ett särskilt anslag i biståndsbudgeten, benämnt Miljö, markvård och energi. Bakgrunden är att en sådan anslagspost infördes under den borgerliga regeringstiden men togs bort efter regeringsskiftet 1982. I dag tillgodoses i stället miljö, markvård och energiutveckling genom flera olika anslag men främst inom landramarna. Insatserna har totalt sett ökat avsevärt, och miljöfrågorna har givits hög prioritet i biståndet. Det är inte heller i första hand ambitionsnivån utan formen för det miljöinriktade biståndet som kritiseras. Medan de borgerliga partierna föredrar ett landövergripande ämnesinriktat bistånd, är det vår mening att förutsättningarna för ett framgångsrikt miljöoch markvårdsarbete finns inom landramarna. Denna uppfattning har sin grund i insikten att markförstöring och efterföljande ökenutbredning ofta bottnar i olösta utvecklingsproblem. Problemen hänger alltså ihop och förstärker varandra. Fattigdom, underutveckling och befolkningsökning ger uppodling av olämplig mark med dåliga jordbruksmetoder. Skogsskövling och överetablering ger ökande erosion. Varje år förstörs omkring sex miljoner hektar åkerjord genom erosion. Det är dubbelt så mycket som all åker i Sverige. Markförstöringen och ökenspridningen börjar oftast med att skogen huggs ner. När skogarna försvinner blir den övriga vegetationen känsligare. Stora boskapshjordar betar av gräs och små buskar och trampar sönder det tunna vegetationstäcket. Myllan förs bort med vind och regnvatten. De kraftiga regnen gräver djupa raviner. Och där berggrunden blottats kan inget växa längre. När växtligheten försvinner sjunker grundvattnet, jorden blir torrare, luftfuktigheten minskar och öknarna breder ut sig. För den snabbt ökande befolkningen minskar nu försörjningsmöjligheterna. Att förlorarna i denna omöjliga situation är de allra fattigaste människorna är inte svårt att förstå. Ur den moderata partimotionen U218 citerar jag: ”I flertalet u-länder utövar en växande befolkning ett hårt tryck på den naturliga miljön. De fattiga människorna kokar sin mat, värmer och lyser upp sina bostäder med brännved. Detta resulterar i att skogen huggs ned över allt större arealer.” Ja, detta är sant — men det är bara halva sanningen. Vad som inte står i moderaternas motion är att ungefär hälften av u-ländernas årliga skogsminskning beror på kommersiella aktiviteter, såsom plantager, storskalig boskapsuppfödning, jakt på ädla träslag och basråvaror för läkemedel och kemisk industri. Men alltnog: Ungefär hälften av skogsminskningen kan tillskrivas männi skornas fattigdom, och därav måste man dra slutsatsen att rationellt Prot. 1985/86:117 miljövårdsarbete i u-länderna måste samordnas med insatser för att förändra — 16 april 1986 de fattiga människornas livsbetingelser. Ytterst är det en fråga om att utveckla landsbygden så att fattigdom och underutveckling kan brytas. För EE b att detta skall lyckas krävs att mottagarlandets speciella förutsättningar — ENAT RI RER ra KOST m.m. ekonomiska, kulturella, religiösa, politiska osv. — är väl kända. Då kan insatserna anpassas till dessa. Det är just därför att beroendeförhållandena mellan olika faktorer är så starka som landprogrammeringsprincipen bör gälla också för bistånd inom områdena miljö, markvård och energi. Herr talman! Det är således inom landramarna som tyngdpunkten i det svenska stödet har lagts. Men miljö-, markvårdsoch energiproblem måste enligt vår mening angripas från flera håll. Därför har också inom anslagsposten Försöksverksamhet och metodutveckling anslagits drygt 50 miljoner för miljö, markvård och energi. Härigenom skall ges utrymme för experiment och försöksverksamhet som normalt inte kan rymmas inom särskilda landprogram. Medlen skall användas till fortsatt stöd till ännu inte avslutade insatser inom markvårdsoch byskogsprogram. En inventering av naturresurser i Sahelområdet skall ske med hjälp av satelliter. Inom energiområdet kommer verksamheten att inriktas på energianalys och energiplanering, energihushållning och teknikutveckling. U länderna behöver billig energi från i första hand alternativa energikällor. Under bl.a. posten Försöksverksamhet och metodutveckling återfinns alltså ett sådant ämnesinriktat bistånd som de borgerliga reservationerna handlar om. För att ytterligare betona hur hög prioritet miljöfrågorna har inom vårt parti tillkännagav regeringen i en skrivelse om forskning rörande skog och miljö att Sverige skall initiera ett långsiktigt forskningsprogram för att dokumentera och analysera avskogningsoch ökenutbredningsproblem i ett globalt perspektiv samt föreslå ett handlingsprogram för att lösa problemen. Från detta program kommer under en femårsperiod att anslås 100 miljoner för u-landsdelen, att administreras av styrelsen för u-landsforskning . Vi har också den uppfattningen att katastrofbistånd kan och bör användas för långsiktigt utvecklingsarbete med inriktning på att angripa katastrofernas mer djupgående orsaker, bl.a. genom ökade insatser inom mark, skogsvård och vattenförsörjning på landsbygden. Slutligen ger Sverige också via FN-organisationer ett omfattande multilateralt bistånd till miljö och markvård. Herr talman! Som jag här har försökt beskriva är insatserna inom miljö, markvård och energi fördelade över flera anslag i biståndsbudgeten. Sammantaget är det ett omfattande utvecklingssamarbete på bred front som kännetecknar det svenska biståndet. Med den här modellen kan vi också skönja utvecklingstrender som inger hopp för framtiden. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservationerna 46-49 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan i stort instämma i Viola Furubjelkes anförande, men jag vill ge några kommentarer till hennes synpunkter på anslaget för miljöoch markvård, som vi moderater vill återinföra. Viola Furubjelke säger att detta område bäst tillgodoses genom att medel anslås via landramarna till programländer. Men är det verkligen så? Vi kan se på ett land som Kenya. Där finns ett stort behov av miljöoch markvård, och där har det svenska miljöoch markvårdsprogrammet verkligen haft framgång. Men trots det är anslaget till landramen avseende Kenya föga utnyttjat. 15 milj.kr. blev över budgetåret 1979/80 och 37 miljoner året därpå. De följande åren blev 65, 95 resp. 128 milj.kr. över, och 1984/85 är 105 milj.kr. outnyttjade av ett totalanslag på 115 milj.kr. Med andra ord: Här finns pengar, men de sätts inte in på rätt sätt. Vi vill föra över miljöoch markvårdsresurserna till ett särskilt konto för att man koncentrerat skall kunna ägna sig åt dessa frågor. Vi anser nämligen att miljöoch markvårdsproblemen är alltför omfattande för att kunna lösas inom ramen för intresset för ett enskilt land. Det rör sig här om gränsöverskridande problem, dvs. problem av regionalt och globalt slag. För att lösa dessa krävs en samordnad internationell forskning. Det behövs internationella konventioner, det behövs en total samsyn och det behövs specialisering på olika fält. Med en sådan koncentration av insatserna kan man föra ner erfarenheterna på den nivå som problemen inom de enskilda länderna kräver. Kontot för markoch miljövård och energi är nödvändigt i ett framtidsprogram för vårt bistånd.
Herr talman! Vi är av den uppfattningen att man inte kan lösa miljöoch markvårdsproblemen, om man inte samtidigt löser de fattiga människornas problem och förändrar deras livsbetingelser. Det är beroendeförhållandena som gör att vi förordar ett bistånd i huvudsak inom ramen för landprogrammen. Beträffande Kenya är det kanske så att man inte tillvaratagit biståndet i full utsträckning, men generellt måste det vara bättre med bistånd genom landprogrammen för de länder där man känner till vilka förhållanden som utgör villkoren för människornas vardag, vilket ökar förutsättningarna för att man skall lyckas med att lösa problemen inom miljöoch markvården.

Herr talman! Vi kan vara eniga om att insatserna skall inriktas mot att hjälpa de fattigaste människorna och lösa deras problem. Men de fattiga människorna har inte kunskapen om orsakerna till att marken förstörs, att deras åkermark år efter år degenereras. De är ovetande om hur de själva bidrar till denna förödelse. Problemen måste därför lösas på en annan nivå. Det är just genom en koncentrerad insats, där man genom forskning och internationell samverkan kommer fram till en metodik för att lösa problemen, som man når fram till de fattigaste människorna.
Herr talman! Jag tycker att Sten Sture Patersons argumentation är en 16 april 1986 argumentation för landprogrammeringsprincipen just av det skälet att man måste förändra de fattiga människornas livsbetingelser. Sten Sture Paterson säger ju att människorna i de fattiga länderna inte förstår varför och i vilket sammanhang de kommer in i miljöförstöringen. Hur skall man lättare kunna lösa de problemen och få människornas medverkan, om man gör insatserna på ett högre plan, i ett multilateralt perspektiv? Jag tror att det lilla perspektivet, landperspektivet, är det där man kan lyckas i sådana här frågor.